Fru talman! Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några förändringar av bilstödet för att kompensera för den ökade årliga kostnaden för fordonsskatter så att även funktionsnedsatta ska kunna ha nödvändiga fordon. Lars Beckman har också frågat mig vilken konsekvensanalys som är gjord av Regeringskansliet för att säkerställa att den höjda fordonsskatten inte påverkar Sveriges funktionsnedsatta negativt samt om Regeringskansliet nu har plockat fram det material som jag behöver för att svara på frågan samt i så fall vilka slutsatser jag har dragit av det underlaget. Införandet av bonus-malus-systemet för lätta fordon föregicks av en offentlig utredning. Regeringen ser det som avgörande att Sverige minskar utsläppen av växthusgaser i transportsektorn och når Sveriges klimatmål. Bonus-malus-systemet bidrar till detta genom att högre skatt tas ut på nya fordon med högre utsläpp och bonus lämnas till mer miljöanpassade fordon. Syftet är att systemet ska styra mot en högre andel miljöanpassade fordon i nybilsförsäljningen. För att främja delaktigheten i samhället för vuxna och barn med funktionsnedsättning utgör bilstödet en betydelsefull förmån. Den 1 oktober förra året trädde nya bestämmelser i kraft utifrån regeringens förslag om förbättrade möjligheter till bilstöd. Syftet med de ändrade reglerna är att öka ändamålsenligheten i stödet. I samband med detta höjdes också nivåerna på tilläggsbidragen i bilstödet för att öka kompensationen för kostnaderna i samband med bilköp. Jag vill också betona att regeringen löpande följer både frågan om personer med funktionsnedsättning och deras anhörigas möjligheter att ta del av bilstödet och miljöstyrningen inom bonus-malus-systemet.

Fru talman! Tack, finansministern, för svaret! Som vi alla vet har Sveriges funktionsnedsatta haft en tuff tid sedan regeringen tillträdde 2014. Regeringen har systematiskt skurit ned på stödet till funktionsnedsatta. Jag tänker på LSS och personlig assistans. Jag tänker också på den debatt jag deltog i tidigare i veckan som handlade om personer i daglig verksamhet som knuffas ut från aktivitetsersättningen och i stället hamnar i kommunernas försörjningsstöd. Detta gör regeringen med öppna ögon. I och med regeringens budget kommer till exempel tusentals personer att mista sin personliga assistans. Det ligger helt i linje med det uttalande som finansministern gjorde i Ekot 2016. Hon talade då om att man ska skära ned på stödet till funktionsnedsatta för att finansiera flyktingkrisen. Fru talman! Det är naturligtvis med dessa glasögon på sig som man även ska se varför regeringen nu gör på detta sätt mot Sveriges funktionsnedsatta som är beroende av minibussar. Jag vet inte hur insatt finansministern är. En av mina frågor var vilken konsekvensanalys som finansministern och Finansdepartementet hade gjort. En minibuss är till för att man ska kunna frakta rullstolar och permobiler. Mitt exempel gäller en barnfamilj i Gävle med två funktionsnedsatta barn. Där handlar det om att kunna förflytta sig och transportera rullstolarna i en minibuss. Jag har ställt en skriftlig fråga till finansministern. I svaret på den talar hon om att man ska köpa en mindre bil. Jag har frågat ett annat statsråd och fick samma svar: Köp en mindre bil! Fru talman! När man säger så är man inte insatt i sakfrågan. Om man kunde stoppa in en permobil i en Golf hade man nog gjort det. Vi talar nu om familjer och personer som är totalt beroende av minibussar för att kunna förflytta sig och sin familj. Hur är systemet utformat, och varför har jag väckt den här interpellationen? Jo, det är precis som finansministern säger, att man kan få ett anskaffningsbidrag. Exempelvis kan två lärare i Gävle som har två funktionsnedsatta barn få 30 000 kronor i anskaffningsbidrag. Eventuellt kan de få upp till 40 000 kronor i anskaffningsbidrag. Men, fru talman, de minibussar vi nu pratar om kostar sedan upp till 40 000 kronor per år i straffskatt - eller kanske 30 000 om man köper en något mindre minibuss. För ett av de vanligaste fordon som används är det dock 40 000. 40 000 gånger tre är 120 000 kronor. Det blir straffskatten för att man själv eller ens anhöriga ska kunna förflytta sig med rullstol. Men precis som finansministern säger kan man få 30 000 i anskaffningsbidrag. Fru talman! I min värld betyder detta en straffskatt på funktionsnedsatta på 90 000-100 000 kronor. Är det rimligt? Nej, det tycker inte vi moderater. Vi tycker inte att Sveriges funktionsnedsatta i behov av mobilitet och bil ska straffbeskattas på detta sätt. Om finansministerns och statsrådet Lena Hallengrens svar är "Köp en mindre bil!" måste jag ändå få fråga: Vilka bilar tänker regeringen på? Vilka bilar kan ta två permobiler? Där är finansministern svaret skyldig. Om Finansdepartementet har gjort en konsekvensanalys och man är fullt medveten om att svenska familjer med funktionsnedsatta barn har behov av minibussar är det anmärkningsvärt om man med berått mod har infört denna skatt. Min fråga kvarstår: Vilken konsekvensanalys har regeringen och finansministern gjort?

Fru talman! Jag har tidigare haft en interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson där hon även till mig sagt att en familj med två permobiler får se sig om efter en mindre bil. Finansministern skulle då gå tillbaka till departementet och se vad en permobil väger och hur stor den är. Men jag har tagit reda på detta åt finansministern. En permobil är ungefär 61 centimeter bred och 120 centimeter lång och väger ett par hundra kilo. En familj med två permobiler har inte särskilt många fordon att välja mellan utan behöver ha en minibuss, som vid nyinköp skulle dra på sig en bonus-malus - alltså malus - på ungefär 40 000 kronor per år. 40 000 per år i tre år är mycket pengar för en familj där det finns funktionsvariationer och som behöver leva ett normalt liv. Bonus-malusen kommer nu att slå hårt på nyinköp. Det finns inte många alternativa fordon i storleksklassen 3 1⁄2 ton att välja mellan, utan man kommer att förpassas till en begagnatmarknad. På den marknaden köper man fordon utomlands. Vår svenska miljöpolitik som S-MP-regeringen står för kommer att innebära att det på de svenska vägarna kommer att finnas äldre fordon med gammal teknik som inte når upp till den högsta säkerheten. Men det kommer att finnas i våra grannländer. Även här kommer rankningen mellan Sverige och övriga europeiska länder att göra att Sverige får en snedsits och hamnar längre ned i teknik och miljöfrågor. De grupper som behöver större fordon är familjer där det finns funktionsvariationer, hantverkare och hästfolk. Hästfolket behöver en rejäl bil som kan dra hästsläpet. Alternativet blir en mindre hästlastbil, som man kallar för B-kortare. De har inte några alternativ till sina bilar, och om det finns alternativ är de dyra. Annars kommer straffskatten, malus, att leda till att man köper begagnade bilar någon annanstans - inte från Sverige. Fru talman! Jag vill passa på att fråga ministern om bonus-malus, framför allt malus, kommer att påverka bilparken på våra svenska vägar, det vill säga att vi har en bilpark som inte når upp till den nyaste säkerheten eller den nyaste tekniken.

Fru talman! Det är svårt att debattera när ord man aldrig har sagt läggs i munnen. Jag tittade på det frågesvar där Lars Beckman hävdar att jag har sagt att man ska köpa en mindre bil. Det står inte så i det frågesvaret. Ni hänvisar till interpellationsdebatten, och jag kan verkligen inte påminna mig att jag skulle ha sagt något sådant i en interpellationsdebatt. Om jag har missmint mig blir jag gärna korrigerad, men jag minns verkligen inte. Och jag har läst frågesvaret, och det var inte så jag skrev i frågesvaret. Det blir lite svårt att debattera då. Dels finns bonus-malus, dels finns bilstödet. Bonus-malus syftar till att ställa om fordonsflottan så att den ska bli en mer miljöanpassad fordonsflotta. Det är viktigt för att minska klimatomställningen. Sedan finns bilstödet och den förmån som finns för personer med funktionsnedsättning eller som har barn med funktionsnedsättning. De kan få ett stöd för att köpa en bil, kanske ett speciellt fordon, och det kan också vara så att det finns en kostnad att bygga om fordonet. Det är två olika system. Med bonus-malus gäller följande. Om man har behov av en bil som klarar att ta två permobiler blir det naturligtvis en stor och tung bil som också släpper ut mycket. Då blir det en malus på den bilen. Om jag har förstått rätt är Ford Transit en bil som kan ta två permobiler. En ny kostar ungefär en halv miljon. De uppgifter som tjänstemännen på departementet har tagit fram visar att en tyngre bil ger en högre malus, från 26 000 till 32 000. Det är klart att det kan vara fråga om individuella variationer om man bygger om bilen eller köper en som är tyngre. Då blir det en kostnadsökning under tre år på 6 000. Har man i stället en Volkswagen Multivan, som också kostar ungefär en halv miljon, eller en av de tyngre, som blir dyrare med mer än en halv miljon, går malusen från 18 000 till 23 000. Det är uppgifter som tjänstemännen har plockat fram på Finansdepartementet. Då blir det en kostnadsökning på mellan 5 000 och 6 000 kronor per år i tre år. Samtidigt har regeringen förbättrat bilstödet så att man kan få högre nivåer på bilstödet. Nu är inte bilstödet min fråga, men de uppgifter jag har fått visar att man kan få 40 000 i ökat bilstöd från den 1 oktober förra året. Det kan naturligtvis underlätta. Med detta sagt innebär bara att införskaffa en bil på en halv miljon en mycket hög kostnad för en familj, särskilt om man har normala inkomster. Där är naturligtvis bilförmånen en viktig del. Men om det är något som ska diskuteras här är det inte att göra om hela bonus-malus-systemet eftersom det utgör en viktig styrande effekt för hela svenska folket. Däremot måste vi naturligtvis titta på ett bilstöd för personer med funktionshinder eller som har funktionshindrade barn som är adekvat givet de regler som finns. Den höjning vi gjorde av bilstödet i oktober är naturligtvis ett led i en sådan politik.
Fru talman! Då använder vi finansministerns egna siffror. Det blir alltså en straffskatt på en minibuss på 70 000 kronor på tre år, och man kan få ett bilstöd på 30 000 kronor. Det innebär att familjen går 40 000-50 000 kronor i förlust. Det är naturligtvis ett fullkomligt bedrövligt system. Precis som finansministern säger är dessa fordon dyra i inköp i alla fall. Jag förutsätter, fru talman, att när jag får ett skriftligt svar från ett statsråd representerar statsrådet regeringen. I ett skriftligt svar från Lena Hallengren som har getts på en fråga med samma ämne som nu framgick att mindre bilar i de flesta fall inte bara är billigare utan även mer bränslesnåla och därmed utgör en mindre belastning på miljön. Fru talman! Inte nog med att man skuldbelägger de barnfamiljer som har behov av bil därför att de har permobiler, man skuldbelägger familjerna och anser att de är miljöbovar. Verkligheten är att de är i starkt behov av fordonen. De kan inte välja bort dem. Det går inte att sätta in två permobiler i en Golf, och det borde jag inte behöva tala om för finansministern och andra regeringsföreträdare. När man gör en så dramatisk skattehöjning som slår stentufft mot de barnfamiljer i Sverige som är beroende av rullstolar, permobiler eller andra hjälpmedel - hygienstolar, andningsutrustning eller personliga assistenter - förutsätter jag att man har gjort en konsekvensanalys. Det är bedrövligt om man har gjort en konsekvensanalys och släpper igenom ett system som är direkt riktat mot Sveriges funktionsnedsatta. Men om man inte har gjort en konsekvensanalys och släpper igenom ett sådant här system är det faktiskt lika bedrövligt, för de familjer vi pratar om har svårt nog att få vardagen att gå ihop. De har svårt nog med skjutsningar till hjälpmedelscentraler och skjutsningar till habiliteringsträning. Det kan vara en så enkel sak som att åka och hälsa på farmor och farfar. Då måste man ha med sig permobiler och kanske personliga assistenter. Det kan ju inte vara meningen, fru talman, att funktionsnedsatta i ett välfärdsland som Sverige inte ska kunna röra sig i bil. Det är precis som finansministern sa: Redan med dagens bonus-malus får man en straffskatt på 18 000-20 000 kronor per år, och det blir ännu högre från den 1 april. Det är inte rimligt, och det är inte rimligt att ett statsråd anför miljöskäl mot Sveriges funktionsnedsatta. De har inte valt den situationen. De kan inte välja bort bilen. Det finns inga elbilar; det finns inga alternativ till de här bilarna annat än möjligtvis riksfärdtjänst och färdtjänst. Men det är helt i linje med den politik den här regeringen för. Det är helt i linje med finansministerns uttalande i Dagens Eko 2016, som blev oerhört uppmärksammat - att vi ska skära ned på stödet till Sveriges funktionsnedsatta för att finansiera i det fallet flyktingkrisen. Jag tror inte att det folkliga stödet finns, fru talman. Jag tror inte att det folkliga stödet finns för att ta bort personlig assistans för dem som behöver samhällets stöd mest. Jag tror inte att den folkliga acceptansen finns för att personer ska sparkas ut från aktivitetsersättningen för att gå på kommunernas försörjningsstöd. Och, fru talman, jag tror inte att stödet finns från svenska folket för att de som har behov av rullstol och behov av att kunna förflytta sig inte ska ha råd att köpa nya bilar. Det är ett hån att säga att man ska köpa mindre bilar när det inte finns några alternativ.

Fru talman! Jag vill berätta om en familj på Tjörn. De har en kille som mitt i ungdomen, på väg upp i vuxen ålder, hade otur och bröt nacken. Pappan berättar att de nu har importerat en bil från USA som klarar familjens behov så att de kan ge sig ut och köra och så vidare. Men de inser att med nuvarande system kommer de aldrig att ha råd att köpa en ny bil för att behovsanpassa den till sin familjs unika förutsättningar.

Fru talman! Jag vill passa på att fråga finansministern när ett sådant stöd till familjer som denna, som behöver kunna få in en permobil i sitt fordon, kan vara på plats.

Fru talman! Nu har jag läst Lena Hallengrens svar, och jag ser i det inte någon uppmaning om hur familjer som behöver permobil ska hantera sina bilinköp. Jag läser inte det i hennes svar. Hela regeringen står såklart bakom regeringens politik, men om en riksdagsledamot vill fråga mer om exakt hur ett statsråd har tänkt i sin formulering är det kanske bättre att fråga det statsrådet. När jag läser svaret ser jag inte någon uppmaning till familjer med permobiler att köpa bilar som det inte ryms permobiler i. Olika människor kan såklart tolka in olika saker, men jag ser inte det i det svaret. Här finns naturligtvis möjlighet att fråga ministern. Det jag försökte säga i mitt svar är att jag tycker att det är väldigt bra att vi har ett bilstöd i Sverige för att på så sätt underlätta för familjer som har barn med funktionsnedsättning och för personer med funktionsnedsättning så att man ska kunna röra sig ute i samhället. Det är en grundläggande förutsättning för att man ska kunna röra sig och leva ett så bra liv som möjligt. Jag tycker att det är bra att vi har det stödet. Regeringen har också reformerat bilstödet. Vi har höjt nivåerna som man kan få i bilstöd just därför att vi tycker att det är viktigt att även personer som har funktionsnedsättningar ska kunna röra sig ute i samhället och inte bli kvar hemma för att man inte har möjlighet att transportera sig. Med det sagt kan man säkert diskutera nivåerna i bilstödet. Regeringen har som sagt alldeles nyss höjt dem. Även med bilstödet är det, som jag sa tidigare, väldigt dyrt att köpa en ny bil. Alla nya bilar är dyra, men nya stora bilar är naturligtvis dyrast. Den andra frågan är om bonus-malus. Bilar är en stor kostnad för personer som behöver permobil, inte minst om man behöver två permobiler. Inköpet är en kostnad, malus är en kostnad därutöver och ombyggnaden är en kostnad. Men med all respekt för detta tycker jag att det kanske är bättre att diskutera den frågan inom ramen för bilförmånen snarare än inom ramen för bonus-malus. Bonus-malus har ju ett syfte. Den andel bilar som träffas av malus som är till för familjer som behöver två permobiler är ju ganska liten, men systemet har ett väldigt viktigt syfte i att styra om hela fordonsflottan. Om man vill lösa problem för en liten del av alla dem som betalar malus är det kanske bättre att titta på bilförmånen än att så att säga sopa ut hela bonus-malus. Sedan vill väl Moderaterna göra det ändå, så det finns ju andra skäl till det. Men för att bemöta just det här argumentet tycker jag att det är bättre att titta på bilförmånen.

Fru talman! Vi är helt överens om att bilstödet är en viktig del i välfärdssystemet i Sverige. Det är vi helt överens om. Men det här är ju problemet med regeringens politik: Den ena handen vet inte vad den andra gör, och det får konsekvenser. I det här fallet begränsar man kraftigt möjligheterna för Sveriges funktionsnedsatta att ha ett rimligt fordon. Man begränsar det kraftigt, för de kan få 30 000 kronor i bidrag men få betala 120 000 kronor i straffskatt på tre år. Det säger sig självt, fru talman, att det begränsar oerhört kraftigt. Jag tolkar de sista meningarna i finansministerns senaste inlägg som att hon börjar få insikt om att det här är ett problem. Hon säger att i så fall ska man fundera på förändringar inom bilstödet. Men, fru talman, det borde man väl ha gjort innan. Det är därför jag har frågat i min interpellation vilken konsekvensanalys regeringen och finansministern har gjort av hur detta kan påverka till exempel Sveriges funktionsnedsatta. Finansministern har nu möjlighet att i sitt sista inlägg komma tillbaka och naturligtvis be om ursäkt till alla de barnfamiljer vars möjlighet att investera i bil nu begränsas men framför allt tala om vad ministern tänker göra för Sveriges funktionsnedsatta. Man kan tycka att det är en liten målgrupp. Man kan tycka att det är bara några hundra eller tusen bilar per år som det berör. Men för den enskilda familjen som bor i Gävleborg har det väldigt stor betydelse om man kan investera i en bil och få med sig två permobiler eller inte. Vad tänker finansministern göra konkret för att alla ska ha möjlighet att ha minibuss?

Fru talman! Varför talet om att den ena handen inte vet vad den andra gör? Sanningen är att vi har höjt bilstödet. Det är ingen tillfällighet. Vi har höjt det med upp till 40 000 kronor; det gjordes från den 1 oktober förra året. Det finns alltså bättre möjligheter att få bilstöd än tidigare. Detta är inte mitt område utan Lena Hallengrens, men man kan få ett grundbidrag på 30 000 kronor per bil och ett anskaffningsbidrag på upp till 40 000. Man kan, om jag förstår det rätt, därutöver få 50 000 eller 60 000 om man behöver en bil där man kan sitta kvar i rullstolen under resan. Man kan därutöver få stöd för vissa anordningar med 16 400 kronor, om man till exempel behöver en automatisk växellåda. Detta är information jag har fått från tjänstemännen - det är inte mitt område. Jag tycker att det är väldigt bra att vi har detta stöd, och jag står bakom det till fullo. Jag tycker också att det är bra att vi har höjt det. När vi pratar om assistansersättningen generellt återger Lars Beckman bara en väldigt liten del av vad jag har sagt. I Sverige är möjligheterna att få assistans bland världens bästa. Det är jag väldigt stolt över. Och just därför att jag tycker att det är en viktig reform och att det är viktigt att detta finns kvar vill jag värna systemet och därmed motarbeta fusk. Det jag pratade om i Ekot var vårt arbete för att försöka motverka fusk. Där kan jag konstatera att Moderaterna i sina budgetmotioner skriver saker som att kostnaderna för assistansersättning har ökat under lång tid och förväntas fortsätta öka och att det tyvärr finns för mycket fusk. Det låter faktiskt ganska likt det jag sa i Ekot , så man kanske ska städa framför egen dörr innan man anklagar andra.